Herr talman!

Motionen tog sikte på en frivillig linje, som innebar valfrihet för kommunerna, i stället för propositionens tvångslinje. Det finns kanske de som tycker att stadens vara eller inte vara som administrativ beteckning är en terminologisk bagatell i samhällsutvecklingens mäktiga flod. Jag är av precis motsatt mening. Detta är en stor sak.

Lag är lag. Den måste man rätta sig efter även om den är aldrig så olycklig. Detta förslag innebär enligt min mening ett djupt ingripande i det kommunala livet i städerna. Förslaget tillstyrks utan vidare av konstitutionsutskottets majoritet. Motiveringen d.v.s. den pågående utjämningen av skillnaden mellan stad och land är enligt min mening inte till fyllest. Den innebär ingen tvingande nödvändighet att ändra och rasera. Begreppet stad, och i någon mån begreppet köping, har i själva verket en mycket djup förankring i vida kretsar av svenska folket. Stadsrättigheterna har en gång av statsmakterna givits den utpekade staden och bör inte kunna med endast ett penndrag eller en votering i riksdagen återkallas mot stadens uttalade egna vilja. Vad som håller på att ske kommer av många att uppfattas som ett rättsligt övergrepp, ett övergrepp också mot den kommunala självstyrelsen. Jag brukar inte, herr talman, hem falla åt överord, men från mina synpunkter framstår propositionens förslag som ett svek mot historien och mot värdefulla traditioner och som en förlust för framtiden. Man avskaffar den speciella stadsinstitutionen utan att sätta något motsvarande i dess ställe. För medborgarna i de svenska städerna utgör beteckningen stad av allt att döma ett mycket starkt föreningsband i administrativt, socialt och kulturellt hänseende med det historiskt givna stadssamhället som har rötter mycket långt tillbaka i tiden. | För många städer är stadsbegreppet trots alla strukturella förändringar och trots den fortgående urholkningen av det materiella innehållet alltjämt en 1evande realitet med oomtivistlig rättsgrund. Staden är i många fall för medborgarna samhällsbegreppets inkarnation. Städernas traditioner har, vilket påpekats tidigare här i dag, hållits vid liv och utvecklats av tidningspress, författare och framstående kommunalpolitiker. Skalder och författare som August Strindberg, Lubbe Nordström, Hjalmar Bergman m.fl. har bidragit till fördjupande av denna tradition. Konstitutionsutskottets majoritet kanske ler åt sådana synpunkter. Men man kan ändå inte vifta bort dessa synpunkter. De finns kvar, jag försäkrar det. För många medborgare kommer avskaffandet av stadsbeteckningen att uppfattas som ett klåfingrande på kära och uppskattade samhällsinstitutioner — ett onödigt offer på uniformitetens altare. Även om de yttre skillnaderna mellan städer och övriga kommuner alltmer suddats ut, har den historiska rätten till den givna stadsbeteckningen hittills kvarstått. Stadsbegreppet har, som jag ser det, alltjämt sitt innehåll. Rätten är inte enbart en beslutsfunktion. Mot avskaffandet av stadsbeteckningen talar ytterligare den omständigheten att det är ett internationellt begrepp och att stadsrättigheternas slopande skulle medföra olägenheter i de svenska städernas kontakter med andra städer världen över. Inte minst gäller detta storstäderna. Jag skuile tro att det i vårt land speciellt gäller Stockholms stad och Göteborgs stad. När konstitutionsutskottets majoritet i sitt utlåtande har tillstyrkt propositionen har den samtidigt omgivit förslagets egentliga innebörd med en omfattande strategisk dimbildning. Utskottet säger å ena sidan tydligt och klart ifrån att det ansluter sig till vad departementschefen anfört och förordar att begreppen landskommun, köping och stad inte bör kvarstå som administrativa beteckningar utan att som enhetlig beteckning bör användas ordet kommun. Men utskottet stryker härefter å andra sidan över med hartassen och säger att detta inte innebär att de nämnda begreppen försvinner i den mån de har betydelse utöver sin administrativa innebörd. Reformen innebär, sägs det, inte att de svenska städerna avskaffas utan att — hör och häpna! — »endast att ett led utgår ur den hittillsvarande definitionen på begreppet stad, nämligen det som kommit att alltmera fördunkla begreppets ursprungliga innebörd av tätort av viss högre dignitet». Utskottets skrivning på denna punkt är enligt min mening sublim i sin obegriplighet. Utskottet tillfogar att beteckningen stad sannolikt kommer att allt framgent begagnas för de nuvarande stadskommunernas tätbebyggelsekärna, varvid en fri språkutveckling bör få vara avgörande. Utskottet ger alltså sin fulla anslutning till stadsbegreppets dödförklaring som administrativ beteckning och överlämnar det hela till det fria språkbrukets utveckling. Det innebär, såvitt jag kan förstå, inte mycket mer än att ordet stad visserligen avskaffas som administrativ beteckning men att vi i nåder tillåts att använda ordet stad när vi sinsemellan i vardagslivet pratar med varandra. Jag tackar utskottet för den generositeten. Men i fortsättningen skärper sig ut skottsmajoriteten under intryck av de protester som inkommit från vissa städer och uttalar följande: »Reformen innebär inte något förbud för kommun att begagna t.ex. tjänstebenämningar som innehåller ordet stad som förstavelse.» Herr Richardson har varit inne på detta. En stad tillåts alltså i nåder att anställa en stadsombudsman, en stadsveterinär och en stadsläkare, bara inte staden själv officiellt använder beteckningen stad, ty det är en styggelse inför vår Herre. Sedan kommer det mest mystiska, nämligen att reformen »utgör inte heller hinder för kommun att utöver sin officiella beteckning ange sig som stad» — så står det faktiskt! — »eller ange förefintligheten av en stad inom kommunen». Jag frågar med Pilatus: Vad är sanning? Får en stad använda ordet stad som officiell beteckning eller får den inte? Det är egentligen problemets kärnpunkt.

Man kanske borde få någon bruksanvisning för detta.

Reservanterna hänvisar också till den av kommunalrättskommitténs majoritet föreslagna lösningen.

Under sådana förhållanden kan jag tillstyrka reservationen 1. Till herr Richardson vill jag säga att han nog har föregripit mitt ställningstagande och att jag under nyss angivna förutsättning inte kommer att ställa något eget yrkande.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ärade ordförande påstod att jag skulle ha kommit med ett förslag om att beteckningen för Stockholms stad skulle vara Stockholms stads kommun. Det var just vad jag inte gjorde. Jag använde en sådan konstruktion endast som bakgrund till den fråga som jag ställde till konstitutionsutskottets ordförande, nämligen vad som var innebörden i konstitutionsutskottets eget uttalande på sidan 5 i utlåtandet. Där står: »Den utgör inte heller hinder för kommun att utöver sin officiella beteckning ange sig som stad — — —.» Jag förstår nu att denna punkt i utskottsutlåtandet inte hade någon klar innebörd — den var bara en något dunkel och dimmig tanke.

Fördenskull bör man väl inte straffa Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad genom att avskaffa deras stadsbeteckningar.

Herr talman! Jag återkommer till reservation 2.

Att det rått delade meningar om själva suppleantsystemet är knappast något skäl för en frivilliglinje i dag. Om vi hade varit fullständigt eniga tidigare, hade ju frågan redan varit löst. Nu när enigheten är så pass stor som den är, är det mycket svårt att inse varför det på något sätt skulle vara opassande att få ett likformigt system i alla kommuner. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation 2.
Herr talman! Det har med all önskvärd tydlighet visat sig att det är en besvärlig fråga vi har att tackla. Inte minst det förhållandet att konstitutionsutskottets ordförande givit ett oriktigt referat av innehållet i reservation 1 visar detta. Frågan gäller inte den enhetliga beteckningen på den primärkommunala enheten, alltså namnet kommun. Vi är alla ense om att det i kommunallagarna skall heta kommun och ingenting annat än kommun. Vad frågan gäller är beteckningen på kommunernas fullmäktigeförsamlingar och styrelser. Reservanterna har följt kommunalrättskommitténs majoritet, som förordar beteckningen kommunens fullmäktige respektive kommunens styrelse. Vi har följt den överväldigande mängden av remissinstanserna — om jag räknat rätt är det 183 av 261. Reservationen är i själva verket — som jag tidigare sagt — en kompromiss, en inte oväsentlig eftergift, men vi anser att den förenar två fördelar: För det första förutsätter den ett enhetligt kommunbegrepp. För det andra ger den de kommuner som vill markera sin ställning som stad möjlighet att göra detta genom att kalla sin fullmäktigeförsamling «stadsfullmäktige. Det ger ett slags indirekt sanktionering av begreppet stad. Konstitutionsutskottets ordförande antydde att motivet till en absolut enhetlighet i detta stycke skulle vara att allmänheten kunde vilseledas att tro att det fanns skillnader mellan olika kommuner, om de hade olika beteckningar i dessa avseenden. Jag tycker att det är ett svagt argument. Vi har en nioårig grundskola med stort utrymme för samhällskunskap. Ungefär 80 procent av årskullarna går i gymnasiala skolor, där samhällskunskap också har rikt tillmätt tid. Och vi har ett stort utbud av samhällsprogram i radio och TV. Det vore bra märkvärdigt om inte svenska folket skulle kunna inse att fullmäktigeförsamlingarna i vissa kommuner kallas kommunalfullmäktige och i andra stadsfullmäktige, utan att man därav skulle dra slutsatsen att det föreligger skilda rättsliga regler. Avslutningsvis vill jag fråga statsrådet Lundkvist om regeringen bedömer det som en viktig fråga om kommunernas intressen skulle kunna tillgodoses i det här avseendet.

Herr talman! Herr Richardson sade att jag inte begripit reservationen. Det har jag gjort. Vi är ense om att beteckningen skall vara kommun. Men vad vi inte är ense om är om kommunerna skall ha rätt att kalla sin beslutande församling eller styrelse för vad de tycker är lämpligt, exempelvis stadsfullmäktige och drätselkammare i städerna. Om kommunerna skall ha denna frihet får vi två officiella beteckningar, stadsfullmäktige och kommunfullmäktige. Det måste innebära att man börjar fråga sig vad det är för skillnad mellan dessa. Skall det anses vara finare att vara stadsfullmäktige än kommunfullmäktige? Jag anser att vi bör gå så långt i enhetlighet att vi har samma namn på kommunernas beslutande organ.
Herr talman! Herr Richardson gjorde en bestämd distinktion mellan stad och kommun å ena sidan och stadsfullmäktige och kommunfullmäktige å den andra. Märkligt nog menade han att reservanterna svalde beteckningen kommun men däremot inte beteckningen kommunfullmäktige. Jag vet inte hur man skall tolka reservationen, när en av reservanterna yttrar sig på det viset.

Jag trodde att reservanterna i likhet med kommunalrättskommitténs majoritet utgick från en frivillig linje. Herr Richardson säger att reservanterna inte vill slå vakt om ordet stad, men då hänger ju beteckningen stadsfullmäktige i luften. Det är ingen riktig logik i ett sådant resonemang. Jag är något vimmelkantig, minst sagt, över den tolkning herr Richardson har gjort av reservationen.
Herr talman! Jag har inte beskyllt konstitutionsutskottets ordförande för att inte ha begripit reservationen. Jag påvisade att han gav ett felaktigt referat av den. Man jag är till freds med den sista presentationen av vårt förslag. Det är det korrekta. Jag kan i det sammanhanget upprepa vad saken gäller. Det tycks fortfarande råda oklarhet på den punkten. Beträffande begreppet kommun finns inga delade meningar när det gäller kommunallagarna. Vad frågan gäller är lagstiftning om beteckningarna på fullmäktigeförsamlingarna och styrelserna. Som vi har uppfattat det ges varje kommun möjlighet att indirekt sanktionera stadsbegreppet genom att bevara begreppet stadsfullmäktige. Så ligger saken till beträffande reservationen. Konstitutionsutskottets ordförande framförde synpunkter på att det skulle vara finare eller mindre fint, men detta är reservanterna helt främmande. Det finns många andra skäl: hänsyn till vedertaget språkbruk, historisk hävd och liknande, samma synpunkter som utskottet framför när det gäller att i innationella sammanhang använda tidigare hävdvunna beteckningar.

Herr talman! Vad jag sade i mitt inlägg var, herr Hernelius, att med förslaget i propositionen skapar vi möjligheter för de nuvarande städerna, även i den mån de kommer att ingå som en av flera städer i större kommuner, att bevara benämningen stad i den mening som människor uppfattar begreppet stad i det allmänna språkbruket. Vi kan sålunda, för att upprepa en gång till vad jag redan sagt, om förslaget i propositionen godkännes, tala om Gränna stad inom Jönköpings kommun — de ligger ju i samma kommunblock — och om Huskvarna stad i Jönköpings kommun. Vi kan tala om en rad av de svenska småstäderna med gamla historiska traditioner som städer även i fortsättningen, som geografiska begrepp. Men skulle vi gå den vägen att vi administrativt, i kommunallagarna, bevarade begreppet stad som hitintills skulle vi slå ut denna möjlighet för de gamla städerna. Jag har hela tiden betonat att jag avser det geografiska begreppet stad, som jag tror att vi alltid kommer att begagna oss av. Herr Hernelius gjorde gällande att jag hade påstått att informationen i pressen hade varit vilseledande, men att jag inte hade täckning för mitt påstående. Jag har inte tillgång till den ledare som jag föreställer mig var skriven av herr Hernelius i Svenska Dagbladet i den här frågan. Men nog var den tilltagen i överkant när det gällde att beskriva vad som skulle komma att hända med de svenska städerna. Och på en punkt gav herr Hernelius mig ett bidrag när han nu var uppe i talarstolen. Han påstod att vi i fortsättningen inte kommer att kunna tala om någon huvudstad, därför att det är ett administrativt begrepp. Vi kommer absolut att i fortsättningen kunna tala om huvudstaden.

Men Stockholm är också vår största stad och har sin beteckning som huvudstad inte i kraft av något slags kommunal särart utan i kraft av att regering och riksdag har sitt säte i och verkar i denna stad. De förhållandena kommer inte att förändras genom den föreslagna reformen. Herr Hernelius kommer att kunna sova lugnt vad den frågan beträffar. Vi kommer alltid i fortsättningen att kunna tala om Stockholm som huvudstaden i den meningen. Herr Ferdinand Nilsson ville att jag ett ögonblick skulle fundera över mitt kommunala förflutna när jag diskuterar i dessa sammanhang. Det har jag gjort i betydande grad när jag behandlat dessa problem. Jag har alltid erinrat mig att det man sätter värde på som kommunalman är att så klart som möjligt kunna förstå innebörden av de lagar som riksdagen fattar beslut om. Jag anser ati vi får en bättre möjlighet att klargöra innebörden i begreppet kommun om vi inte försöker vidmakthålla olika benämningar på dem som skall styra våra kommuner. Gör vi det kan vi möjligen bidra till att ut i landet sprida den förvirring som — vilket jag konstaterade i mitt tidigare inlägg — redan har gripit omkring sig en smula här i kammaren när det gäller innebörden av en av reservationerna.

Herr talman! Det kan ingalunda förnekas att debatten präglats av viss oklarhet och förvirring. Men att därav dra slutsatsen att denna förvirring skulle spridas till kommunerna kan inte jag finna riktigt. Förvirringen i denna debatt beror väl framför allt på att frågorna i sak är svåra och besvärliga. Två problem är invävda i varandra, två propositioner har bakats ihop och den ena av dessa propositioner har lämnats mycket sent så att det har uppstått stor tidsbrist i konstitutionsutskottet. Det förefaller mig dock egendomligt att det skulle behöva råda någon oklarhet om de olika förslagen. Vi har tre förslag, och frågan gäller beteckningarna på styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utskottsmajoritetens förslag innebär att beteckningarna skall vara kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Reservationen 1 följer kommunal rättskommitténs betänkande och menar att organen skall heta kommunens fullmäktige och kommunens styrelse. Den tredje hemställan, som herr Jacobsson här framfört, gäller rätten för kommun att behålla begreppet stad, och jag har ingenting att invända mot den. Men det förslaget ligger vid sidan av den fråga som nu är aktuell, beslut om terminologin i själva lagtexten.

Herr talman! Vi får både tänka, tala och skriva om städer även i fortsättningen, herr Hernelius. Men både utskottets majoritet och dess reservanter har blivit överens om att vi i kommunallagens mening bör ha en enhetlig kommunbeteckning för alla våra kommuner här i landet.

Herr talman! De frågor som vi nu behandlar kan ses som ett avsnitt i en diskussion om näringspolitiken. Det är ju mycket angelägna och viktiga frågor, och vi har från centern efterlyst en debatt på detta område. Vi har kritiserat regeringen eftersom den inte haft ett näringspolitiskt handlingsprogram när den kommit med det ena förslaget efter det andra som berör områden med statligt företagande eller ingrepp i det enskilda näringslivets villkor. Vi menar att ett sådant handlingsprogram vore angeläget. Då hade man en mera preciserad linje att följa. Man kan kanske säga att vi fått litet av ett handlingsprogram i denna proposition om för valtningsbolaget, men det är ytterst knapphändigt. De frågor vi närmast har att ta ställning till i dag gäller samverkan mellan och ledningen av de företag som ligger under staten. Det gäller också vissa utökningar av den statliga företagsgruppen. Ett av skälen bakom inrättandet av förvaltningsbolaget är att uppnå en effektiv organisation. Den splittring etc. som rått beträffande ledningen av de statliga företagen har kritiserats från många håll. Dessa företag är nu uppdelade på sju departement. Kritiken har varit mycket hård på denna punkt, inte minst från de anställda och från regeringen närstående kretsar. Man har sagt att förvaltningen varit stel och tungrodd och ansvarsfördelningen oklar. Jag tror att man har anledning instämma i denna kritik. I den mån det nya förvaltningsbolaget innebär ett bättre grepp har vi anledning hälsa detta med tillfredsställelse. Jag är dock rädd för att förväntningarna på förvaltningsbolaget är höga. Det framställs som en åtgärd som skall lösa alla problem, men jag tror att det ännu återstår mycket organisationsarbete och många överväganden innan denna organisation blir effektiv. Jag vill gärna vid detta tillfälle säga att de som i fortsättningen skall arbeta med dessa frågor bör ta del av vad de många remissinstanserna skrivit och vara lyhörda för de synpunkter som där förts fram. Bland annat har man framhållit risken för överorganisation, att man nu tar in ett extra led som kan bli förlamande i stället för vitaliserande. Man har varit rädd för att initiativkraften hos de enskilda företagen skulle hämmas. Man har också framfört en del andra väsentliga synpunkter som man enligt min uppfattning har anledning att tillmäta stor betydelse i den fortsatta detaljutformningen. Från centerpartiets sida tycker vi emellertid att detta förvaltningsbolag har en stor uppgift att fylla. Vi anser i princip att det bör inrättas. På några avsnitt har vi dock erinringar mot utskottsmajoritetens och utskottets yttrande. Det gäller mera detaljanmärkningar. Den reservation i vilken vi tillsammans med folkpartiet diskuterar målsättningen — föranleder kanske en granskning av frågan ur allmänna näringspolitiska synpunkter. De statliga företagen sysselsätter för närvarande ungefär 6 procent av alla anställda. Produktionsföretag inom denna grupp utgör bara en mycket liten del. Huvudparten är företag med speciella uppgifter såsom posten, televerket, statens järnvägar etc. Det är en mindre andel statlig företagsamhet i Sverige än i flertalet andra länder. Vad man kan åstadkomma i fråga om en aktiv näringspolitik via de statliga företagen har följaktligen en begränsad och ganska marginell betydelse. Tyngdpunkten i näringspolitiken måste enligt vår uppfattning ligga i att stimulera det enskilda och kooperativa näringslivet, att främst genom generella åtgärder söka få fram högsta möjliga effekt till gagn för vårt gemensamma samhälle. Det finns många områden som man måste angripa mer än man gjort tidigare. Man måste stimulera på olika håll och driva en mer näringsvänlig politik. Det gäller t.ex. kreditpolitiken, näringslagstiftningen, = skattelagstiftningen, forskning och utveckling, utbildning, stöd till export och andra områden där man genom insatser från samhällets sida kan stimulera näringslivet till högre effektivitet. Här har staten saknat det rätta greppet. Man har betraktat sig som en motpart till näringslivet. Det har lätt uppstått en avog inställning mellan näringslivet och samhället, vilket måste vara totalt fel i ett samhälle där 94 procent är enskilt eller kooperativt näringsliv. Det måste vara i högsta grad produktivt att här ägna krafterna åt att verkligen finna vägar till en generell stimulans av det näringsliv vi har. Jag hoppas att det samarbete som in Ang. ett statligt förvaltningsbolag m.m. letts med större företag skall leda till resultat, liksom jag gärna uttrycker den förhoppningen att man också skall söka samverkan med mindre och medelstor företagsamhet i detta land för att uppnå de mål som jag skisserat. Vi ser staten som ett gemensamt instrument som skall dra upp ramar, stimulera och stödja näringslivet men också kontrollera att ramarna inte överskrides, att tryggheten, miljön, jämlikheten och andra intressen bevakas. Vore staten själv en stor företagare skulle givetvis svårigheter uppstå, t.ex. risk för dualism, brist på objektivitet och risk för att de statliga företagen skulle gynnas på det övriga näringslivets bekostnad. Förtroendet för staten skulle äventyras. Man kan faktiskt finna exempel från totalitärt styrda länder, där sådana risker har kommit i dagen. Jag tror inte heller det finns anledning ur effektivitetssynpunkt att sikta till en väsentligt ökad företagssektor. Erfarenheten hittills talar inte för att man skulle ha uppnått någon större grad av effektivitet inom den statliga företagssektorn jämfört med den enskilda. Inom den senare kommer säkerligen sådana företeelser som personligt ansvar, konkurrenskraft och viljan att satsa litet extra mera till sin rätt än inom mycket stora statligt ägda företag. Om vi således av ideologiska skäl satsade på en starkt ökad statlig företagsamhet anser jag för min del att det vore ett slöseri med allmänna medel. Vi talar ibland om risken för maktkoncentration, och det är ingen tvekan om att det finns en viss enskild maktkoncentration i detta land. Om den ersattes med statlig företagsamhet blev inte situationen bättre i det avseendet, eftersom en stor statlig företagssektor också skulle innebära en mycket stark företagskoncentration på ett fåtal i verkligheten beslutande personer. Det är mot den bakgrunden vi har kritiserat målsättningen i propositionen, vilken utskottet understryker, nämligen att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Vi vill särskilt framhålla att statliga företag skall motsvara de mål som både anställda och samhället kräver. Det kan vara i fråga om sysselsättning, yttre och inre miljö liksom andra frågor. Jag tror att dessa mycket väl kan förenas med krav på god lönsamhet och expansionskraft. Det finns det många exempel på från det enskilda näringslivet. Om samhället stöder företagsutveckling, antingen den är statlig eller enskild, i sådana områden där sysselsättningen sviktar bör inte det heller innebära någon belastning vare sig på statlig eller på enskild verksamhet. Vi vill i vår reservation beträffande målsättningen betona att de statliga företag där de finns skall arbeta under likvärdiga villkor som gäller för andra företag, så väl i fråga om förräntning av eget kapital som anskaffande av kapital. Här har staten en unik särställning genom att den har möjlighet att gå till riksdagen och få mera pengar. Man har dessutom större kreditvärdighet i banker och andra inrättningar än de enskilda företagen. Vi har, som herr Ottosson nämnde, varit i Italien och studerat statlig företagsverksamhet, och det kan vara intressant att nämna just hur kapitalförsörjningen ordnades i det statliga förvaltningsbolaget IRI. För varje lire som staten tillsköt skaffade bolaget självt tolv lire från annat håll, antingen genom aktieförsäljning eller genom obligationslån eller genom andra lån. I vissa fall gick de statliga företagsenheterna ut på marknaden med aktieteckning. Det visar deras vilja att så att säga tävla på samma villkor som de enskilda företagen. Allmänheten fick se att man kunde tävla om kapitalet. Jag tror att det är ett mål att sträva efter för den statliga företagsgruppen även här. Vi menar alltså att en expansion givetvis får ske inom de statliga företagen liksom inom de enskilda, men den bör begränsas till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande vid bildandet och till de möjligheter som statliga företag liksom alla enskilda företag har att få kapital från allmänna marknaden. Man bör också framhålla att statliga företag givetvis bör ha samma skyldigheter och villkor som enskilda, när det gäller försäljning till staten. Staten är ju i sig själv en stor kund, och staten som konsument får inte gynna egna företag mer än andra. I så fall skulle konkurrensen inom «näringslivet bli snedvriden. Vi är helt på det klara med att det finns särskilda skäl för ett statligt företagande i vissa fall. Det kan vara, som jag sade nyss, sysselsättningsskäl. Jag tror det är en betydande anledning, särskilt nu när vi har mycket stark obalans i landet i fråga om konjunkturen. Statligt företagande kan också vara motiverat i fall av bristande konkurrens eller då det är angeläget att få i gång stora projekt, som det eljest inte finns intresse för att sätta i gång. I fall där man kan räkna med svag lönsamhet för ett projekt, t.ex. vid etablering av företag i ett undersysselsatt område, skall de statliga företagen kunna lämna offerter eller anbud, som det egentligen heter, när det gäller att åta sig en viss uppgift i sysselsättningsskapande syfte. Samhället får därvid skjuta till en del pengar på grund av de ogynnsamma förutsättningar som råder i området. Vi anser det helt riktigt och har under utskottsarbetet endast tillagt krav på att möjlighet att få lämna sådana offerter i samma utsträckning också bör ges enskilda företag. Detta har utskottet godtagit och uttalat i sin skrivning. En annan skrivning som jag också gärna vill understryka gäller en motion från centerpartister om att Norrlandsfonden även i fortsättningen bör få direkta statliga bidrag. För närvarande erhåller Norrlandsfonden årligen anslag från LKAB, ett företag som skall ingå i det nya statliga förvaltningsbo laget. Utskottet framhåller att de positiva erfarenheterna av Norrlandsfondens verksamhet motiverar att den även framdeles erhåller årliga bidrag. Det anser jag bör vara ett riktmärke vid handläggningen av dessa frågor framöver. Från centern och folkpartiet har vi starkare velat betona angelägenheten av att de anställda i statsföretagen får insyn i de företag där de arbetar. Försöksverksamheten med insyn och inflytande i företagen skall givetvis fortsätta, men vi tycker att det är angeläget att staten såsom ägare till dessa stora företag verkligen uttalar sin mening att anställda i företagen bör medges vara representerade i företagens styrelser. Vi har poängterat detta i en reservation. Vad gäller riksdagens och allmänhetens insyn i de statliga bolagen har vi godtagit den ordning som föreslås i propositionen. Det poängteras där att man skall lämna en årlig redogörelse över utvecklingen och arbetet i de statliga företagen. Vi förutsätter att detta inte gäller bara förvaltningsbolaget utan också de enskilda däri ingående enheterna. Riksdagen skall som bekant få tillsätta två revisorer i den revisorgrupp som skall revidera förvaltningsbolaget. I propositionen föreslås att tolv riksdagsmän skall få närvara vid förvaltningsbolagets stämmor för att där ställa frågor. Vi har under diskussionen här föreslagit att man borde åtminstone dubbla det antalet för att ge möjlighet för fler riksdagsmän att följa verksamheten, och vi har haft önskemål om att dessa riksdagsmän även borde få tillfälle att besöka de enskilda företagens bolagsstämmor. Efter en invit till kompromiss har en sådan träffats, innebärande att det i stället för 12 skall bli 18 ledamöter som får delta i förvaltningsbolagets stämmor. Det har vi funnit vara en godtagbar lösning för dagen. Om det skulle visa sig angeläget att ändra antalet finns möjlighet därtill i fortsättningen. Jag vill också gärna understryka vad utskottet skriver när det gäller frågan om insyn: »Utskottet vill understryka riksdagens vitala intresse av att sådana transaktioner som koncernbidrag och internleveranser tydligt redovisas. Utskotiet utgår vidare från att det skall åligga företagen att lämna begärd information såvida detta inte kan bedömas som skadligt för företaget från ekonomisk, teknisk eller merkantil synpunkt.» Det bör alltså finnas möjlighet även för enskilda riksdagsmän att få informationer via riksdagen eller via den grupp som får särskilt tillstånd till sådan information. Jag vill också citera ett annat uttalande av utskottet: »Dessa riksdagsledamöter skall såsom i propositionen föreslagits äga rätt att delta i förvaltningsbolagets bolagsstämmor. Enligt utskottets bedömning får ledamöterna härigenom möjligheter att erhålla önskade upplysningar rörande såväl förvaltningsbolaget som samtliga dess dotterbolag.» Vi förutsätter att detta bl.a. skall kunna ske genom besök hos olika företag och genom att man av vederbörande företagsledare får upplysningar om verksamheten. Till utlåtandet om förvaltningsbolaget har också fogats en reservation från samtliga borgerliga partier med förslag till statliga garantier. Vi anser att det är angeläget — med den strukturomvandling och den utveckling som tekniken tar — att på alla sätt stödja stora projekt och sådana projekt som är av riskabel natur, men som är av betydelse för ekonomiska framsteg. Vi har framfört dessa åsikter tidigare i samband med överläggningar om investeringsbanken,. Det bör finnas möjlighet att även på annat sätt än via investeringsbanken få sådana krediter som erfordras vid stora och riskabla projekt. Krediterna bör vara av sådan karaktär att garantierna knyts till det aktuella projektet så att inte ett företag som vill satsa på ett mera riskabelt projekt självt behöver äventyra sitt bestånd om pro jektet skulle misslyckas. Man måste alltså försöka få kreditgarantier som är knutna till det speciella projektet. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på frågan om Uddcomb och inköpet av Kabi och Vitrum annat än att jag vill säga att vi för centerpartiets del har anslutit oss till propositionen i detta avseende. Vi anser att den samverkan som sker genom Uddcomb kan vara ett exempel värt att pröva när det gäller att klara riskabla projekt och knyta utländskt kunnande till ett företag på svensk botten. Vi tror också att man inom läkemedelsindustrin har anledning att stimulera till en ökad konkurrens, och vi har i ett särskilt yttrande understrukit att konkurrensen i fortsättningen bör ske på lika villkor med de enskilda företag som kommer att finnas kvar på läkemedelsområdet. Vi har också framhållit att man bör vidmakthålla kontakten med universitet och högskolor för att därmed främja utvecklingen på detta område. Vi har också deltagit i ett särskilt yttrande till de båda senare utlåtandena, där vi kritiserar handläggningen av dessa ärenden. Vi tycker att det är rätt meningslöst att vara riksdagsman, när man tvingas ta ställning till företag som redan har satts i gång och påbörjat sin verksamhet. Det är i realiteten väldigt svårt att då inta en annan ståndpunkt än den propositionen anvisar. Det kan sägas att det råder brådska sådana här gånger och att man måste handla snabbt, men jag anser att det i fortsättningen måste finnas andra möjligheter att lösa sådana frågor så att riksdagen känner sig medverka på ett meningsfullt sätt. även om man har majoritet inom ett visst parti tror jag det skulle se betydligt snyggare ut om man fick till stånd en vanlig parlamentarisk diskussion om förslagen. När det gäller Kabi och Vitrum väntar vi på utredningar, vilket borde ha medfört att man dröjde något med verkställigheten av dessa åtgärder. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 6 vid utskottets utlåtande nr 168 samt i övrigt till vad utskottet i detta utlåtande anfört.